Herr talman! Det må ursäktas oss om vi är litet otåliga när vi vill att en del missgrepp, oklarheter och valhänthet i hanteringen av unga skall försvinna så snart som möjligt. Därför har Hans Leghammar i en motion begärt en utredning om just ansvarsförhållanden. Jag tror att det är viktigt att det arbetet kommer i gång som en särskild insats. Det bör inte vara särskilt svårt att klarlägga vad som brister och vad som snabbt kan rättas till. Även på det området kan det vid behov göras försök. Vi tycker att det är otillfredsställande att man år efter år hänvisar till pågående utredningar.

Herr talman! Birthe Sörestedt säger att vi skall vänta och se vad ungdomsbrottskommittén kommer fram till. Visst skall vi vänta och se vad den kommer fram till. Här i dag har vi dock lagt fram konkreta förslag som man inte behöver vänta på. Dessa förslag har prövats i andra nordiska länder och de har fungerat bra. Då är det dumt att vänta. Det är bättre att genomföra dessa förslag på en gång. Ungdomskontrakt är ett exempel. Den unge, dennes föräldrar, polisen och de sociala myndigheterna skriver under ett kontrakt. Det innebär att den unge skall avhålla sig från brott och förplikta sig att delta i olika aktiviteter. På det viset slipper han åtal, och han behöver inte heller komma in i register. Det är en åtgärd som man borde kunna försöka med även i Sverige. Det har fungerat bra i Danmark. Likadant är det med en rad andra saker som vi har föreslagit här. Varför skall vi vänta när vi vet att dessa förslag har fungerat bra på andra platser? Varför skulle det inte kunna fungera i Sverige? Jag tycker att det är dags att komma till beslut i dessa frågor så att man vet vad det handlar om.

Herr talman! Begär inte ni, Krister Skånberg, just en utredning i reservation nr 4? Krister Skånberg tycktes mena att vi utreder för mycket. Men det är väl en utredning han vill ha, och den får vi genom ungdomsbrottskommittén. Jag vill å det bestämdaste ta avstånd från det Lars Sundin sade om att vi socialdemokrater skulle ta mindre allvarligt på ungdomsbrottsligheten. Vi gör inte det. Vi menar att det här måste till insatser av olika slag, men vi menar också att vi genom den tillsatta utredningen kan få ett samlat grepp över vilka åtgärder som bör vidtas och insatser som bör göras för de ungas bästa. Därför vill vi vänta och inte ta ställning till enskilda åtgärder just nu. Vi vill också gå in i tid, Jerry Martinger. Vi vill dock inte ta till ungdomsfängelse, som Jerry Martinger vill. Vi vill att de ungdomar som har kommit snett skall få möjligheter till goda vuxenkontakter. De skall kunna få kontakt med vuxna som bryr sig om dem. Genom att den vuxne och den unge har förtroende för varandra kan man sätta upp regler och normer för ungdomen. På det viset kan vi få våra unga att tro på vuxenvärlden och samhället.

Herr talman!

Vi hoppas att det som vi här får höra i kammaren är rätt om att kommitténs förslag kommer att visa hur dessa problem skall lösas. Vi anser att det är viktigt att just den här specialbiten snabbutreds. Därför har vi lagt fram vårt förslag. Jag kan nu bara hoppas att vi får stöd för det. Om vi inte får det, hoppas jag att det är en riktig bedömning att ungdomsbrottskommittén faktiskt kommer att visa hur dessa problem skall lösas.

Herr talman! Nej, Jerry Martinger, vi kommer aldrig att kunna enas om hur vi skall kunna föra en bra kriminalpolitik. Vi har olika åsikter. Vi socialdemokrater är glada för att vi kan fortsätta på vägen att föra en human kriminalpolitik.

Herr talman! När detta propositionsförslag framfördes strax före jul förra året var det många som höjde på ögonbrynen över att regeringen lade fram ett förslag om ändring av grundlagen med anledning av ett avtal, som vi inte visste hur det skulle komma att se ut. Förslaget debatterades ganska flitigt i pressen, och det var många som var ytterligt förvånade över takten och över att man skulle ta ställning till någonting som man inte visste hur det såg ut. För min del kvarstår den här förvåningen. Jag kan fortfarande inte förstå varför vi här i den svenska riksdagen skall fatta beslut om att ändra vår grundlag med anledning av ett avtal mellan EFTA och EG, som vi ännu inte har slutförhandlat och vars konsekvenser och hur det kommer att bli utformat vi ännu inte känner till. Denna kritik är grundläggande, och den delar vi i vänsterpartiet inte bara med miljöpartiet utan efter vad jag kan förstå av motionerna även med centerpartiet. Vi delar den kritiken även med folkpartiet. Den kritiken är förödande, och den är anledningen till vår reservation. Det förs i betänkandet en diskussion om vilka faktorer som varit avgörande för att man föreslår denna ändring, som inte kallas för ändring utan för ett tillägg eller ett förtydligande. I betänkandet skrivs att avgörande har varit den tidtabell som innebär att ett avtal skall kunna träda i kraft vid 1993 års ingång. Det är betecknande att det inte är innehållet i avtalet, inte de konkreta frågeställningarna om hur detta kommer att påverka Sveriges konstitution, som har varit avgörande vid bedömningarna utan att det är tidtabellen. Man får ständigt höra att denna tidtabell är det mest avgörande skälet för vilka frågor som skall tas upp till behandling, för vilka ställningstaganden man gör och över huvud taget för diskussionen om ett kommande EES-avtal och, såvitt jag förstår, för ett kommande EG-avtal. Det är tidtabellen som har en överordnad betydelse, medan de politiska sakfrågorna och de praktiska konsekvenserna får vika. Det gäller att rätta in sig efter en tidtabell som har lagts fast inom EG och som Sverige över huvud taget inte har någon möjlighet att påverka. Jag ställer mig dessutom mycket tvekande till om den här tidtabellen kommer att kunna hållas. Det har under EES-förhandlingarnas gång visat sig att tidtabellen har måst förskjutas framåt. Nu vet jag att den svenska regeringen gör allt för att tidtabellen skall kunna hållas. Av den anledningen har man också mycket tydligt klargjort att man egentligen vill ha ett medlemskap och att EES avtalet bara är ett steg på vägen dit. Det har naturligtvis gjort att motståndet inom EG mot EES-avtalet har luckrats upp, eftersom man inser att detta mycket snåriga avtal, som man inte vet så mycket om, kommer att vara giltigt bara under en övergångsperiod fram till dess att Sverige ämnar bli medlem i EG. Detta medlemskap ämnar man tydligen träda in i oavsett hur detta avtal kommer att se ut. Vi har sett av debatten i massmedia under den senaste veckan att man åtminstone i folkpartiet är beredd att bli medlem oavsett om det blir en militärallians eller inte. Det är alltså återigen tidtabellen som är det avgörande. Det förs diskussioner om att tolkningsbeskeden av EES-domstolen bara är abstrakta tolkningsbesked, som inte har någon konkret betydelse i praktiken och att man därför egentligen inte behöver ändra den svenska grundlagen. Man säger också att det är regeringen som har den bästa kunskapen om hur detta kommer att se ut. Jag tycker att detta kan ifrågasättas sedan man har läst remissvaren, som redovisats i det PM som mycket förtjänstfullt upprättades. Det visar sig att många tunga juridiska remissinstanser har en annan uppfattning. Det var ju bra att detta fick regeringen att något rucka på sin inställning och att lägga fram detta förslag. Det hade emellertid varit bättre och ärligare om man med hänsyn till remissvaren hade sagt, att man förstår att detta reser mycket större frågor än vad vi hade trott och att det framför allt därför att avtalet inte föreligger i klar form är omöjligt att i dag ta ställning till om det behövs grundlagsändringar och i så fall i vilken utsträckning. Man borde ha sagt att man av den anledningen avvaktar med förslaget. Det hade varit det ärligaste och det sakligt politiskt mest riktiga. Det är detta vi har föreslagit i vår motion, där vi yrkar avslag på propositionsförslaget, och därför yrkar jag bifall till den reservation som vänsterpartiet tillsammans med miljöpartiet har fogat till utskottets hemställan.

Herr talman! Dagens ärende är på intet sätt något nytt ärende i kammaren, även om detta är första gången som det tas upp till beslut. Frågan om vad ett eventuellt EES-avtal kan innebära för vår grundlag har debatterats vid åtskilliga tillfällen. Regeringen har hela tiden hävdat att ett sådant avtal inte skulle ge några komplikationer i förhållande till vår grundlag. I miljöpartiet de gröna har vi hela tiden sagt att ett EES-avtal med största sannolikhet är oförenligt med gällande grundlag, eftersom någon form av tolkningsföreträde från EES eller EG kommer att behövas. Nu har ärendet, som alltså enligt regeringen inte skulle behöva baxas ända hit till riksdagen, ändå tagits hit. Den fråga man genast ställer sig vid den här typen av agerande är om förändringen i regeringens ställningstagande har berott på dålig kunskap -- eller om man hela tiden har förnekat behovet av grundlagsändring av taktiska skäl. Oavsett anledningen till den förändrade inställningen är handläggningen mycket anmärkningsvärd. Ståndpunkten att ett EES-avtal inte kräver en grundlagsändring behandlade regeringen så sent som 1990 i Ds58. Denna ståndpunkt fick dock en förödande kritik när förslaget gick ut på remiss. Åtta juridiska instanser från JK till juridiska fakultetsnämnder har anmodats att komma in med yttranden. Fem av dessa åtta instanser har ansett att en grundlagsändring är nödvändig för ett sådant EES-avtal som man tror skall komma till stånd. Även övriga remissinstanser är mycket kritiska till handläggningen. Vad beror då denna märkliga kovändning i regeringen på? Är det så att man i regeringskansliet inte har den kunskap som krävs för att bereda den här typen av tunga ärenden eller är det av taktiska skäl som man har behandlat frågan på detta vis? Man kan naturligtvis undra varför en så här tung fråga inte har behandlats av en parlamentarisk utredning, vilket faktiskt är brukligt vid den här typen av förändringar. Inte heller i utskottsbehandlingen har frågorna om vad en grundlagsändring egentligen innebär fått den djupa behandling som borde vara naturlig när ärendet genomgått denna snabba förändring. Inte ens mitt yrkande i utskottet om en lagrådsremiss av förslaget har utskottet kunnat tillstyrka. Har detta taktiska skäl? Socialdemokraterna har enligt min mening under hela den tid som frågan om EG varit föremål för behandling haft en undvikande inställning. Man har hela tiden förnekat de problem som kan uppkomma med EG. Är det möjligen detta som ligger bakom att man från början har förnekat ett eventuellt behov av en grundlagsändring? Har man gjort det för att slippa en debatt och slippa en opinionsbildning i EG-frågan? Den taktiska frågan är oundviklig. Regeringen har hävdat att ett kommande EES avtal enbart har ett folkrättsligt perspektiv och att det därför inte finns behov av någon grundlagsändring. I miljöpartiet betvivlar vi detta starkt, eftersom det hela har fått en helt annan struktur än en rättslig struktur. Om nu regeringen fortfarande står kvar vid synen att den folkrättsliga synen gäller, bör man ju driva den linjen hela vägen ut till förhandlingarna och därefter förelägga avtalet för riksdagens godkännande. Herr talman! Vi anser att man inte i onödan skall ändra i grundlagen, och vi anser därför att man bör avvakta EES-avtalet innan eventuella förändringar i grundlagen görs. Detta har vi framfört i motioner och i åtskilliga debatter, och vi har även gjort det i vår reservation, som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Den här propositionen kan sägas vara ett första formellt steg på vägen till Sveriges deltagande i det europeiska integrationsarbetet. Jag tycker att det är utmärkt att så sker. Trots att en lång rad tunga remissinstanser har ansett att någon förändring av regeringsformen inte varit nödvändig har regeringen ändå föreslagit en komplettering för att det inte skulle råda något tvivel om att de gemensamma reglerna i EES skulle tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt inom hela EES området. Det är ju framför allt frågan om tolkningsbesked i förhållande till domstolarnas självständighet som stått i centrum för debatten. Tolkningsbesked är en ny företeelse i svenskt rättsväsende, även om svenska domstolar redan i dag när de tolkar svensk lag tar hänsyn till de internationella åtaganden som Sverige har. Genom EES-avtalet blir Sverige folkrättsligt förpliktigat att följa beskeden. Därmed kan man utgå från att domstolarna kommer att lägga EES domstolens tolkningsbesked till grund för sin tolkning och tillämpning av den svenska regeln. Folkpartiet liberalerna har inte funnit anledning att göra någon annan bedömning än den som görs i propositionen i det här avseendet, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Det är av intresse att konstatera att i varje utvecklingsfas som gäller Sveriges deltagande i freds och integrationsarbetet i Europa försöker vänsterpartiet och miljöpartiet att förhala och försena arbetet. Anders Björck och Birgit Friggebo har i en motion som väcktes under den allmänna motionstiden begärt en parlamentarisk utredning om vilka effekter på grundlagen som ett EG medlemskap kommer att få. Motionen tar också upp behovet av någon form av utskott i riksdagen, som kan fungera som ett forum där EG-frågor kan förankras. Sedan den motionen väcktes har regeringen också kommit fram till att en sådan utredning bör tillsättas. Vi välkomnar det beslutet. Utskottet föreslår också ett tillkännagivande som tar sikte på det som denna motion har auktualiserat beträffande parlamentets inflytande på beslutsprocessen. Herr talman! Det är utmärkt att också regeringen är beredd att accelerera arbetet med att integrera Jag yrkar bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande nr 22.

Herr talman! Jag vill bara påpeka för Ylva Annerstedt att påståendet om att vänsterpartiet försöker motarbeta och försena ett samarbete med Europa inte är sant. Vad vi vill är att behålla den svenska suveräniteten som grund för ett internationellt samarbete med de europeiska länderna, med de länder som tillhör EG och med världen i övrigt. Vi tycker att det är en grundläggande förutsättning för ett internationellt samarbete att det skall ske utifrån varje nations suveränitet. Det vore naturligtvis värdefullt om fler omhuldade värdet av att vi i den svenska riksdagen skall kunna fatta beslut om svensk lagstiftning och att vi inte skall underordna oss överstatliga organ. Om det vore så att detta EES-avtal med säkerhet inte kommer att innebära en överstatlig inblandning tycker jag att det vore lugnast att vänta och se hur det avtalet kommer att se ut, så att vi kan vara säkra på att så blir fallet. Det finns ingen anledning att gå in i avtal och framför allt inte att tolka dem innan de ens är färdigförhandlade och vi inte har pappren på bordet. Jag skulle önska att den måttan och sansen även gällde folkpartiet.
Herr talman! Naturligtvis är det självklart också för folkpartiet liberalerna att man som grund i integrationsarbetet skall ha en svensk suveränitet. Men i förhållandet mellan stater och andra som förhandlar om ett samarbete är det nördvändigt att man väger för och nackdelar i det kommande samarbetet. Ibland får man ge, och ibland får man ta. Detta är förhållandet i alla sammanhang, och det gäller också samarbetet med Europa. Det är ju inte fullständigt okänt vad ett EES-avtal kommer att innebära -- det finns ju mycket tydliga signaler om vad det kommer att innebära för oss. Vi gör bedömningen att fördelarna är så mycket större för oss än nackdelarna att vi i folkpartiet liberalerna tar chansen att vara med i det europeiska integrationsarbetet. Vi vet också att man har en tidtabell för sitt arbete, går också arbetet fortare och smidigare. Detta har vi insett också i detta fall.
Fru talman! Ylva Annerstedt tycker att man skall väga för och nackdelar mot varandra och att man i en förhandling skall ge och ta. Det är naturligt att man gör så, det tycker jag också. Men det finns olika vikt och värden i de frågor som är inblandade i dessa avseenden. Och frågan om ett lands suveränitet har inte samma vikt som t.ex. frågan om man skall ändra ett lands miljöregler på något sätt eller om man skall försämra eller förbättra något annat. Jag menar att demokratifrågan, dvs. ett lands självbestämmanderätt, är överordnad alla andra frågor, och den är central. Det är ingenting som man kan förhandla bort därför att man tycker att det kan ge andra fördelar. Och vad som är fördelar och vad som är nackdelar i detta integrationsarbete, Ylva Annerstedt, beror väl dessutom på vilka utgångspunkter man har. Vi talar naturligtvis utifrån olika utgångspunkter och olika intressegrupper. Men jag tycker att det skall råda klarhet när det gäller vilka ställningstaganden man gör och varför man gör dem. Även om det har getts signaler om hur detta avtal kommer att se ut är det fortfarande inte så klart att man entydigt kan säga om det innebär överstatlighet eller inte och om det innebär att tolkningsbeskeden kommer att vara bindande på ett sätt som strider mot grundlagen eller inte. Hade det varit fullkomligt klart hade propositionen inte legat på riksdagens bord, eller också hade vi haft en proposition som mer hade gått i linje med det som Hadar Cars har skrivit, och han tillhör ju samma parti som Ylva Annerstedt. Han menar att det behövs mycket mer långtgående ändringar för att det skall bli mer överensstämmelse med det som han menar kommer att bli verkligheten. Det är alltså inte så särskilt entydigt, inte ens i folkpartiet liberalerna.
Fru talman! Nej, Gudrun Schyman, vi har inte svar på alla frågor. Och det är därför som vi i utskottet har tillstyrkt den utredning som Anders Björck och Birgit Friggebo har krävt i en motion från allmänna motionstiden och som även regeringen har sagt sig vilja ha. Vi vill att den utredningen skall arbeta snabbt för att om möjligt skapa klarhet så fort som möjligt när det gäller de frågetecken som finns och i vilken mån man kommer att behöva göra förändringar i den svenska grundlagen när man så småningom närmar sig den tidpunkt då beslut skall fattas om en ansökan om medlemskap i EG. Men dessförinnan har vi en tid på oss att göra den här utredningen, och det är först därefter som vi skall göra det slutliga ställningstagandet.

Fru talman! I den motion som vi har väckt med anledning av regeringens förslag säger vi att det hade varit bättre om vi hade haft längre tid på oss för denna fråga, så att en parlamentarisk beredning hade kunnat se över hela frågeställningen i god tid. Vi anser alltså att regeringen inte har varit tillräckligt förutseende i detta avseende. Det är snåriga och viktiga frågor som aktualiserat, och därför är det naturligtvis särskilt angeläget att beredningsarbetet sker på ett tillfredsställande sätt. Vi känner alla till att det har varit ''snabba ryck'' när det gäller EES-avtal och även EG-frågan. Dessutom har vi speciella regler för grundlagsändringar. Bl.a. måste vissa tidskrav uppfyllas. Av bl.a. dessa skäl har vi inte ansett det rimligt att på grundval av det material som har presenterats kräva en ny omgång i det skede vi nu är inne i. Det gäller ju här inte medlemskap i EG, utan det gäller de eventuella konsekvenserna av ett avtal mellan EFTA och EG. Jag för min del känner fortfarande en viss osäkerhet i detta sammanhang. Det vill jag gärna medge. Det är givet att den distinktion som görs i regeringens promemoria och i alla möjliga utläggningar och remissinstanser mellan folkrätt och överstatlighet kan ifrågasättas. Detta tycker jag är en fråga som vi fortsättningsvis bör kunna ta upp till diskussion. Det är också givet att avtal som vilar på s.k. folkrättslig grund i princip kan vara precis lika bindande som en direkt överstatlighet. Vi är ju t.ex. med i Europarådet och har anslutit oss till Europakonventionen. Vi har också förbundit oss att följa utslag i Europadomstolen, och därmed har vi redan en bundenhet som inte har diskuterats särskilt mycket i vårt land, utan man har tagit för givet att det kan vara på det sättet även på grundval av folkrättsligt karakteriserade avtal. Allt detta är naturligtvis en följd av den ökade internationaliseringen -- det ökade samarbetet på regional nivå i Europa och på internationell nivå. Vi har också när det gäller FN förbundit oss att följa vissa beslut som fattas av t.ex. säkerhetsrådet. Men även det har ansetts kunna ske så att säga på folkrättslig bas. Jag anser att detta frågekomplex som helhet är av betydande intresse. Vi från centerpartiet har alltså inte motsatt oss den här propositionens förslag. Tvärtom tycker vi att det är bra att regeringen har hörsammat de påpekanden som framfördes från några remissinstanser om att grundlagen borde ändras för att man skulle vara helt säker på att det inte efter hand kunde bli fråga om grundlagsbrott i anslutning till implementeringen av de avtal som kan komma. Rent allmänt är det naturligvis annars inte särskilt tillfredsställande, som tidigare talare har varit inne på, att man skall ta ställning till de tänkbara effekterna av avtal som ännu inte finns. Men i det perspektiv som nu är för handen är det självklart att ännu viktigare än den fråga som vi behandlar i dag är ju vad som komma skall. Om vi ansöker om medlemskap i EG är det naturligtvis mycket viktigt att vi i god tid har diskuterat igenom alla de speciella komplikationer av lagteknisk och grundlagsteknisk art som kan uppkomma. För min del är det alldeles givit att ett medlemskap i EG förutsätter grundlagsändringar på en hel del punkter. Vi har också i vår motion till riksdagen i detta ärende krävt en parlamentarisk utredning omkring dessa frågor. Detta utredningskrav har biträtts av utskottet, och regeringen är på gång att få till stånd en utredning av det slag som vi har syftat till. Jag har ännu inte sett att direktiven har publicerats, och jag kan av den anledningen inte gå in i någon diskussion om dem. Men det är alldeles givet att det i detta sammahang finns många frågor som är av särskilt intresse. Parlamentets roll nämndes av Ylva Annerstedt. Det är en svår och viktig fråga, och vi måste självfallet ägna den stor uppmärksamhet. Man kan säga att EG från statsrättslig synpunkt är en ofullkomlig skapelse som naturligtvis kan tänkas bli ändrad i framtiden. Jag brukar säga att EG är ett slags hybrid mellan ett förhandlingsorgan för de deltagande ländernas regeringar och en federal stat. Det finns många intressanta gränsöverskridanden. Jag skall inte ta upp dessa till diskussion nu. Vi återkommer så småningom till de här frågorna. Det är emellertid alldeles givet att man kan förutsätta att EG kommer att omvandlas när det gäller beslutsstrukturen och liknande saker. Hur det blir är naturligtvis osäkert. Kommer vi med i EG har vi möjligheter att påverka. Det kan få många följder. Jag har noterat att det redan nu under talmannens ledning finns en utredning om riksdagens arbetsformer. Här tas naturligtvis frågorna om riksdagens roll i den kommande processen upp. En sådan fråga som t.ex. budgetårets förläggning kan bli av intresse i detta sammanhang. Det är en fråga som jag har drivit i åratal i riksdagen utan att vinna gehör. Jag menar att vi av en lång rad olika skäl borde gå över till kalenderårsbudget. Nu visar det sig att alla EG länder utom har kalenderår som grund. Det skulle naturligtvis uppstå speciella bekymmer för oss, om vi alltför mycket avviker från det som gäller i de övriga europeiska länderna. En annan fråga som kanske har en större principiell dimension är frågan om offentligheten. I Sverige har vi ju en gammal tradition om allmänna handlingarn offentlighet och även om en hög grad av insyn i olika beslutsorgans verksamhet. Här är enligt min mening den ordning som gäller inom EG inte särskilt tillfredsställande. Nu pågår visserligen diskussioner om förändringar, men på kontinenten har man ju en annan tradition än vi, och jag föreställer mig att den utredning som regeringen så småningom tillsätter måste ta upp även denna fråga. Det kan ju inte bli tal om att vi t.ex. skall upphöra med att tillämpa den offentlighetsprincip som vi sedan århundraden tillbaka hyllar. Det kan tvärtom vara viktigt för Sverige att driva frågor av detta slag i ett Europaperspektiv. Det är alltså bra att utredningen kommer till stånd. Det innebär också att vi, så vitt jag förstår, får ganska god tid på oss. Det kan ju inte bli aktuellt med ett medlemskap förrän vi har ändrat grundlagen. Det tidigaste årtalet för medlemskap är alltså 1995. Detta gör att vi kanske inte behöver, som Ylva Annerstedt tydligen menade, stressa fram ett utredningsresultat, utan vi kan eftersträva att göra ett grundligt arbete. Fru talman! Detta var litet mer allmänna reflexioner om det föreliggande betänkandet. Vi har alltså accepterat förslaget i sig och har också noterat att det utredningskrav som vi ställde i vår motion har tillgodosetts.

Fru talman! Jag frågade om den snabba förändringen i regeringens handläggande av de här frågorna. I denna kammare har man vid flera tillfällen styvnackat sagt att det inte behövs någon grundlagsändring. Avtalet skulle helt och hållet bygga på folkrättsliga förhållanden. Min fråga blir då: Har man i regeringskansliet så dålig kunskap i de här frågorna att man måste gå på pumpen vid en remissrunda och ådra sig förödande kritik? Eller har remissinstanserna missuppfattat det hela? Har man inte sett hela avtalsutvecklingen, som regeringen förhoppningsvis skulle ha klar för sig, för att man skall kunna driva det hela på folkrättslig grund? Eller finns det, som jag var inne på i mitt inledningsanförande, taktiska skäl bakom förnekandet av problemen i samband med EG

Fru talman! Sture Thun säger att det inte finns något fog för mig att säga att regeringen har ''gått på pumpen'' i de juridiska frågorna, eftersom det finns många olika inriktningar på remissvaren. Men, Sture Thun, åtta tunga juridiska instanser har onekligen svarat på dessa spörsmål. Fem av de åtta har kommit med kritik mot regeringens handläggning av frågan. Att de andra remissinstanserna, som inte har en direkt inriktning på de här svåra och krångliga juridiska frågorna, inte har väckt kritik på detta område är ganska naturligt. Men jag tycker att det väger tungt att så betydelsefulla remissinstanser i de här frågorna har varit så kritiska mot handläggningen av ärendet. Det är mycket befogat att i frågasätta att regeringen blev tvungen att ändra sig. Man hade inte för avsikt att komma med förändringsförslaget från början, utan man har gjort det efter remisskritiken från de tunga juridiska instanserna. Det är där jag menar att man har ''gått på pumpen''. Då är frågan, Sture Thun: Är det av taktiska skäl som regeringen har handskats på detta sätt med frågan tidigare, för att man inte vill ha en djuplodande debatt om EG frågorna, så att kunskapen ökar hos allmänheten, eller visste man inte riktigt vad man gav sig in på? Frågan är faktiskt berättigad.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood säger att vi skall krypa fram från buskarna och att vi skall tala om vad som är det egentliga syftet med den kritik som vi framför. Givetvis -- och det tror jag inte att Elisabeth Fleetwood är omedveten om -- är vi i miljöpartiet oerhört kritiska mot EGs struktur av i dag. Vidare ser vi inte att det finns någon direkt inriktning mot en utveckling där EGs struktur ser ut på det sätt som vi menar att integrationsarbetet i Europa och i övriga världen i framtiden skall se ut för att det därmed skall vara möjligt att klara de verkliga problemen. I stället talas det om att vi skulle vilja sätta en käpp i hjulet och om djävulskap och annat från vår sida. Men det handlar faktiskt inte om sådana saker. Vad vi framför är saklig kritik som visar att vår grundinställning är riktig. Det är ju så en debatt skall föras. Om man har invändningar mot en utveckling, skall man givetvis föra fram dem när det visar sig att invändningarna faktiskt är riktiga. Gång på gång har vi ju försökt att påvisa att det här inte är så okomplicerat som man från början har velat göra gällande. Det handlar ju om grundlagsändringar och om ett överlämnande av makten -- om en situation, där man inte kan styra utvecklingen. Det är som jag har sagt, och det framgår här: Regeringen har från början sagt att det inte behövs någon grundlagsändring när det gäller EES. Men nu börjar man vackla. Man tar det säkra före det osäkra. Tydligen tror man inte längre att man skall gå i land med EES-avtalet via folkrättsliga principer. Det är alltså den sakliga kritik som vi hela tiden har fört fram. Jag tycker inte alls att det är något att gömma i buskarna.
Herr talman! Elisabeth Fleetwood vill få det att framstå så, att det skulle vara självändamål för oss att sätta en käpp i hjulet när vi ger oss in i den här debatten. Men så är det faktiskt inte. Jag tycker nog att det skulle vara mycket bra om denna debatt om EG kunde föras på en något mera saklig nivå. Den kritik som vi framför handlar om följande. Vi ser alltså inte att det ligger i flertalets intresse här i Sverige att Sverige uppger sin nationella suveränitet, att Sverige blir medlem i en ekonomisk och monetär union, där de olika länderna har en gemensam valuta och en gemensam centralbank och där vi inte har möjligheter att bedriva en nationell ekonomisk politik, samt att Sverige blir medlem i en militärunion, där vi i internationella organ skall uppträda med en röst och där man har en gemensam försvarspolitik. I stort är det den analysen vi gör av EG. Vi delar den uppfattning som andra här har gett uttryck för, nämligen att detta är första steget. Vi ser också att det är första steget. Men om man skall ta de här stegen, skall man vara klar över vad det andra och det tredje steget innebär. Det behövs här en öppenhet, en saklighet och en allsidig belysning av de olika frågorna utifrån bedömningen att det kanske faktiskt är så, Elisabeth Fleetwood, att inte alla har samma intresse av den här utvecklingen. En del tycker naturligtvis att det här är bra, t.ex. moderaterna. De tycker att det här skall gå fort som bara den. Folkpartiet tycker också att det skall gå undan nu -- oavsett hur utvecklingen blir, oavsett hur EG kommer att se ut när det blir dags för Sverige att bli medlem. Detta anser ni utifrån era intressen. Men vi värnar andra intressen och andra grupper, i samhällets intresse. Vänsterpartiet värnar möjligheterna för oss i Sverige att behålla makten. Det skall finnas möjligheter att fatta beslut här i Sverige, och vi skall ha egna ambitioner på politikens olika områden. Det är, enligt min mening, inte att sätta en käpp i hjulet, utan det är att hålla de demokratiska principerna högt. Jag skulle önska att vi var fler som hade samma uppfattning, framför allt i den här frågan. Vidare skulle jag önska att vi fick en något mera saklig och allsidig belysning av de olika frågorna. Jag utgår från att det är tillåtet att tycka olika och att bedöma frågor utifrån olika intressen. Men för den skull skall man inte behöva bli beskylld för att vilja sätta en käpp i hjulet.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood recenserar här i kammaren EG-debatten. Hon ger mig så att säga fördelar för den debattkritik som jag använder mig av. Men det är den debatteknik som jag tar ansvar för och som jag faktiskt vill föra fram. Jag menar att vi måste ha en djup och grundlig diskussion. Det gäller ju en av de allra största förändringarna någonsin beträffande svensk konstitution. Anledningen till att debatten utanför denna kammare ibland -- detta kan jag hålla med om -- går litet väl mycket i svart-vitt är att det finns stora partier som inte vill att denna debatt tas upp. Det är därför som det behövs kraftord. Det gäller ju att också nå ut i den offentliga debatten. Men moderater och kanske framför allt socialdemokrater är inte intresserade av att analysera den djupa frågan om vad EG egentligen innebär. Ännu en gång vill jag framhålla följande. Att framföra kritik innebär inte att det är ett självändamål att sätta en käpp i hjulet. I stället handlar det om att sätta kraft bakom orden -- det måste vara en kraftfull innebörd. Vi vill således visa att vår kritik är bärande. Det är alltså inte ett självändamål för mig att stå här och kritisera EG utvecklingen eller regeringens sätt att hantera denna fråga. I stället handlar det om en djup tro hos mig. Detta är nämligen fel väg att lösa framtidens problem. Jag tycker att det skulle kunna accepteras. Det går inte att bara generellt säga att det är fråga om att sätta en käpp i hjulet.

Fru talman! Det torde inte råda några som helst delade meningar om det rättmätiga i att röstberättigade svenska medborgare skall kunna utöva sin rösträtt vid de skilda politiska valen i Sverige, oavsett var i världen de befinner sig. Det är en medborgerlig rättighet som inte kan ifrågasättas. De svenska medborgare som befinner sig utanför vårt lands gränser kan sedan många år tillbaka delta i röstningen genom att denna anordnas på svenska beskickningar och konsulat samt på fartyg. Detta är naturligtvis en mycket god ordning, även om i vissa fall framför allt långa avstånd till röstlokalen kan lägga hinder i vägen. Det finns emellertid två mycket anmärkningsvärda undantag när det gäller röstmottagningen hos de svenska beskickningarna i utlandet. Sedan 1956 har röstning på detta sätt ej kunna äga rum i Schweiz, och sedan 1979 gäller samma sak för Tyskland. I detta senare land har det dock varit möjligt för utländska medborgare att utöva sin rösträtt i hemlandet genom s.k. brevröstning via posten. I Schweiz har åter de utländska väljarna hittills tvingats resa till annat land för att kunna delta i ett val i hemlandet. Vid innevarande års val i Sverige blir det dock möjligt att brevrösta även där. Att kunna rösta genom brevröstning är givetvis mycket bättre än att inte kunna rösta alls, men tyvärr visar verkligheten att ett betydande antal röster av skilda skäl måste underkännas. Det är därför angeläget att röstmottagning kan ske på svenska beskickningar och konsulat också i de båda angivna staterna. De ansträngningar som hittills gjorts på myndighetsnivå för att kunna åstadkomma detta har misslyckats. Därför bör frågan med hänsyn till dess principiella betydelse föras upp på politisk nivå. Regeringen bör således vidta nödvändiga åtgärder i ärendet. Enligt min mening borde det inte ha varit särskilt svårt att få fullständig enighet om detta i konstitutionsutskottet. Av föga starka skäl har emellertid företrädarna för de tre socialistiska partierna i utskottet inte kunnat medverka till detta. Utskottets samtliga borgerliga medlemmar har därmed givetvis reserverat sig till förmån för denna rimliga åtgärd. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! När man nu ser att det inte har skett någonting sedan 1956 i Schweiz och 1979 i Förbundsrepubliken Tyskland får man faktiskt konstatera att det arbete och de kontakter som man har haft på myndighetsnivå inte har gett resultat. Alldeles särskilt märkligt är det att t.ex. Tyskland, som ju numera är demokratins beskyddare i det forna DDR där det för övrigt gick alldeles utmärkt att rösta på svenska konsulat och beskickningar, går det däremot inte, och man säger nej till detta i fortsättningen. I Schweiz, där enskilda medborgares åsikter efterfrågas ofta i folkomröstningar anser man inte heller att svenskar skall kunna utöva sina demokratiska rättigheter på vårt lands ambassad eller beskickningar. Fru talman! Utskottet skriver på slutet av betänkandet det är angeläget att hålla frågan aktuell, men skriver sedan: ''Att ge regeringen något särskilt uppdrag på sätt som föreslås i motionen anser utskottet emellertid inte erforderligt.'' Med tanke på att det faktiskt på 35 år i Schweiz inte har varit möjligt för svenskar att utöva rösträtten personligt tycker jag att det är hög tid att frågan förs upp på politisk nivå. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Av utskottsbetänkandet framgår att man har ''från utrikes och justitiedepartementen erfarit att frågorna kommer att hållas aktuella i de fortsatta kontakterna med berörda myndigheter i Tyskland och Schweiz''. Men det är just på grund av denna myndighetshandling som vi har reserverat oss till förmån för förslaget i centermotionen. Efter 35 års myndighetsagerande utan framgång är det önskvärt att åstadkomma en högre dignitet i agerandet. Detta bör ske på regeringsnivå. Sture Thun sade att utskottet är enigt i sak. Förvisso är det så. Vi är eniga om att vi skall bereda svenska medborgare i andra länder alla möjligheter att kunna rösta. Men just därför att vi är eniga om denna viktiga sak, borde det ha gått att få enighet om att frågan skall föras upp på regeringsnivå för att åstadkomma en ytterligare skärpning av vårt agerande för att få en rättelse till stånd.

Fru talman! Argumenten i frågan är kanske uttömda vid det här laget. Jag vill bara ställa en fråga till Sture Thun. Det är 20 år sedan jag första gången aktualiserade den här frågan i riksdagen. Tycker Sture Thun att det skulle vara rimligt, lämpligt och acceptabelt om det går ytterligare 20 år innan den här till synes så enkla frågan bringas till sin lösning? Jag vill ta upp ytterligare en punkt. Det har ju beslutats att vi skall lämna in en ansökan om medlemskap i EG. Om detta nu leder till medlemskap skall vi så småningom bl.a. vara med och välja parlamentariker till EGs parlament. Det förefaller mycket märkligt om svenskar som har gripits av internationaliseringsvågen och befinner sig i andra EG-stater, då inte på ett normalt sätt kan delta i valen till EGs parlament. Jag nämner detta bara för att belysa hur märkliga de ståndpunkter är som Tyskland och Schweiz har intagit. Jag är övertygad om att man från regeringens sida inte har lagt på några kol när det gäller de här frågorna. Man har inte hetsat sina förhandlare på myndighetsnivå. Vad vi vill göra med reservationen är att hetsa regeringen så att man tar upp frågan när man träffar kolleger från de här båda länderna. Än en gång: Bifall till reservationen!

Fru talman! Jag beklagar om jag missuppfattade Sture Thuns sifferuppgift. Vad som emellertid inte var någon missuppfattning är att 13 % av avgivna röster underkänns av olika skäl. Det är oacceptabelt att vi har ett röstförfarande som är så krångligt att människors röster inte kan godkännas fullt ut. Sture Thun försöker förringa frågan genom att säga att det inte är hela Sverige som berörs. Nej, det är det ju inte. Men de människor som på ett eller annat sätt gör Sverige tjänster utomlands berörs av detta. Deras rösträtt och deras möjlighet att avge sina röster på ett säkert och korrekt sätt är en precis lika viktig fråga som alla andra frågor som rör de demokratiska fri och rättigheterna. Vidare säger Sture Thun att det inte är någon enkel fråga att lösa. Men det är ju så att röstning med personlig inställelse vid konsulat och övriga beskickningar går att genomföra i alla länder utom i Tyskland och Schweiz. Det finns uppenbarligen inte några större hinder för att lösa den här frågan om man vill.

Fru talman!

Vi i folkpartiet vill sänka skattetrycket med ca 5 procentenheter under motsvarande tid. Jag återkommer till detta. När det gäller uttaget av mervärdesskatt vill moderaterna skänka den generella skattenivån till 18 % medan vi i folkpartiet har angett den högsta skattesats som EG troligen kommer att bestämma sig för -- vi vet ju inte det -- nämligen 20 %. Verkningarna av det skattesystem som före finansministern Kjell-Olof Feldt betecknade både perverst och ruttet framstår i dag med fullständig klarhet. Självfallet kan inte det gamla skattesystemet belastas för allt, men det torde vara ställt utom all debatt att de på ett aktivt, och mycket olyckligt, sätt medverkat till dagens problem i svensk ekonomi. De allvarliga balansproblemen, underskottet i våra utlandsaffärer, varseln, företagsnedläggningarna, inflationen och nedskärningarna i sociala system såsom t.ex. sjukförsäkringen -- allt detta har i själva verket någon, i vissa fall kanske sin huvudsakliga, förklaring i det skattesystem som Kjell-Olof Feldt i så hårda tongångar dömde ut. Det är naturligtvis med stort beklagande man tänker tillbaka på den fullständigt nedgörande kritik som socialdemokraterna före och i valrörelsen 1988 riktade mot det förslag, folkpartiets skatteskiss, som senare varit vägledande vid utformningen av skattereformen. Hade insikten och handlingsförmågan hos socialdemokraterna infunnit sig litet tidigare, så hade många av dagens problem inte behövt bli tillnärmelsevis så allvarliga.

Som vi skrev i januari i vår partimotion om skatterna kommer skattereformen, framför allt på litet längre sikt, att leda till betydande positiva samhällsekonomiska effekter. Vi ser början till detta i dag, när man på arbetsmarknaden tecknar avtal på så låga nivåer att vi nästan får gå tillbaka till de gamla gulnande bladen för att hitta något liknande. Vi ser det också i ett ökande sparande, och andra positiva inslag. Genom ett skattesystem som stimulerar ett bättre utnyttjande av resurserna skapas en ekonomi med större utvecklingskraft. Tillväxten kan då öka på nytt, och marknadsekonomin kan fungera bättre. Samhällsekonomiskt riktiga signaler kommer också att styra de ekonomiska besluten, både i företag och i hushåll. Fru talman! Skattetrycket är högt i dagens Sverige, alltför högt enligt folkpartiet liberalernas mening. Summan av skatter och avgifter uppgår till ca 56 % av bruttonationalprodukten. Vi brukar uttrycka detta så att skattekvoten är ca 56 %. Vid en internationell jämförelse är detta den högsta förekommande nivån. Skall man göra sådana jämförelser, är det dock viktigt att mäta på samma sätt. Annars blir jämförelsen missvisande. Det har självfallet stor betydelse om vissa förmåner finansieras via skatten, eller om företagen genom försäkringslösningar på den privata marknaden tillförsäkrar de anställda motsvarande förmåner. Ett sådant förhållande torde vara vanligt i andra länder som vi jämför oss med. Det har alltså betydelse om sociala förmåner ges i form av avdrag på skatten eller som skattefinansierade bidrag. Många andra faktorer spelar in. För att man skulle förhindra ett missbruk av sjukförsäkringen gjordes t.ex. sjukpenningen för några år sedan skattepliktig. Denna åtgärd ökade självfallet skattekvoten, utan att något egentligen realekonomiskt inträffade för medborgarna. mellan olika enheter inom den offentliga sektorn ökar också skattekvoten. Det är enligt folkpartiet liberalernas mening viktigt att beakta faktorer av det här slaget vid en jämförelse. Annars får man ett felaktigt utgångsläge. Men även om man gör sådana justeringar, blir vår slutsats att skattetrycket måste sänkas. De negativa verkningarna är i dag alltför tydliga. Svenskt näringsliv verkar ju också på en internationell marknad i konkurrens med företag i länder med lägre skatter och därmed lägre kostnader. Folkpartiet liberalerna anser det således både angeläget och nödvändigt att reducera det svenska skattetrycket med åtminstone 5 procentenheter. En fullt finansierad reform var ett krav för en överenskommelse från socialdemokraternas sida. I det konjunkturläge som då rådde fanns det också enligt folkpartiet liberalernas mening inte skäl att avstå från en skattereform på grund av detta krav. Fru talman! När vi vill gå vidare med en sänkning av skattetrycket anser vi det mycket angeläget att i första hand sänka de skatter som är mest skadliga. Sverige har, även efter skattereformens genomförande, en i internationell jämförelse mycket hög skatt på kapital då det gäller kapitalinkomster, kapitalvinster och förmögenhet. Den valda kapitalskattesatsen 30 % innebär förvisso vissa fördelar. Men det är som sagt en hög beskattning, speciellt i kombination med förmögenhetsbeskattningen. För att inte krångla till skattesystemet stannade vi för en nominell beskattning. Det ger en känslighet för inflationen och denna måste hållas i schack om inte kapitalbeskattningen skall bli orimlig. Även vid en låg inflation är emellertid den samlade kapitalbeskattningen hög. Vi anser därför att den måste sänkas, bl.a. för att kunna behålla företagare och företag i Sverige. Vi föreslår i första hand en sänkning av förmögenhetsskatten och arvs och gåvoskatten, främst genom att avskaffa dessa skatter för det arbetande kapitalet i mindre och medelstora företag. Förmögenhetsskatten berörs över huvud taget inte av skatteöverenskommelsen. Vi förstod under förhandlingarna att något var på gång, men sakfrågan behandlades inte av det enkla skälet att socialdemokraterna vägrade att ta upp den. Med facit i handen vet vi att det inom finansdepartementet pågick ett arbete på den departementspromemoria som presenterats och blivit utsatt för en mördande kritik. Vi kan bara beklaga att vi inte kunde nå fram till en uppgörelse om förmögenhetsskatten och inte kunde inkludera även den. Det har varit lyckligt om så skett. Självfallet vill vi, fru talman, när skadliga skatter är på tapeten, också avskaffa omsättningsskatten på handeln med företagens riskkapital. Den särskilda löneskatten, som ju egentligen är en ren skatt, driver upp avkastningskraven på satsningar i företagande. Skatten framstår i en internationell jämförelse som olycklig och bör på sikt avskaffas. Fru talman! Sverige har världens sammantaget högsta mervärdeskattesats. Vid kommande årsskifte återgår vi till det tidigare momspålägget 23,46 %, men även detta är en alltför hög skattesats. Det kommer att innebära, om det ens blir tillåtet, avsevärda nackdelar att ha en så hög moms om Sverige blir medlem i EG. I detta sammanhang vill jag passa på tillfället att rätta till ett påstående som ofta görs, nämligen att EG är på väg att införa differentierade skattesatser för momsen. Det påstås man göra genom att eventuellt införa två ''band'', helt säker tror jag inte man kan vara efter alla turer, ett på 4--9 % och ett på 14--20 %. Åtgärden innebär i själva verket ett klart steg emot en mindre differentiering av momsen inom EG, inte tvärtom. Det handlar om att få någon ordning på den flora av mervärdeskattesatser och undantag som finns i medlemsländerna. Det framgår dessutom bl.a. av Vitboken att man inom EG anser det vara en mycket stor fördel med en enhetlig skattesats. Det är, fru talman, alldeles uppenbart att vissa skattedebattörer som ivrigt förespråkar ett sänkt skattetryck uppvisar en mycket ensidig syn på skälen att sänka detta. När skattetrycket sänks i inkomstledet inträffar ju det, att pengar stannar hos medborgare i stället för att levereras in till staten. Så långt kan man alltid hävda att det uppstår en frihet för medborgarna -- åtminstone för någon eller några medborgare. Men man måste givetvis vara observant på att staten faktiskt också gör inskränkningar i den enskildes frihet beroende på hur man tar ut skatterna i konsumtionsledet. Folkpartiet liberalerna har alltid hävdat -- med undantag av kända skäl för tobak, alkohol och energi -- att staten inte skall styra konsumtionen genom punktskatter på vissa varor. En sådan styrning och inskränkning i den enskildes konsumtionsval inträffar även vid skilda momsskattesatser eller vid punktbeskattning av skilda varugruper. Konsumtionen styrs till de subventionerade varorna. Det vore, enligt min mycket bestämda personliga uppfattning mycket olyckligt om vi redan före ett EG-medlemskap skulle återgå till en differentiering av momsen enligt den flora av förslag som föreslås i skilda reservationer. Självfallet kan vi på begränsade områden komma att tvingas till en sådan åtärd om man inom EG slutgiltigt stannar för detta. För bästa möjliga slutgiltiga utformning av skattesystemet inom Gemenskapen skulle det onekligen vara en styrka om de nordiska länderna kunde uppträda gemensamt med en enhetlig skattesats. Det viktigaste är dock enligt folkpartiet liberalerna att i första hand sänka den generella skattesatsen till 20 %. Fru talman! Sammanfattningsvis har genom skattereformen viktiga steg tagits i linje med folkpartiet liberalernas strategi på skatteområdet. De mest skadliga skatterna, de på arbete och sparande, har sänkts. Nu måste nästa steg tas för att reducera kapitalskatterna, främst på arbetande kapital. Momsen sänks genom att den tillfälliga höjningen försvinner. Nästa steg blir en sänkning av arbetsgivaravgifterna, framför allt den särskilda löneskatten. Därefter måste fortsatta sänkningar av momsen ske i syfte att reducera skillnaden mot EG. Vi har i vår partimotion redovisat ett förslag till inkomst och utgiftsförändringar som ger ca 6 miljarder för skattesänkningar nu eller senare. Vi är givetvis helt på det klara med att ytterligare stora insatser kommer att krävas för att möjliggöra önskvärda och nödvändiga skattesänkningar. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2. Fru talman! Folkpartiregeringen lade 1979 fram ett förslag till avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Vi har sedan dess följt upp detta krav och lägger även nu fram ett förslag. Folkpartiet liberalerna menar att en gåva från en enskild person till svenska biståndsorganisationer och till trossamfund borde vara avdragsgill inom en viss beloppsram. Inför det hårdnackade motstånd som jag vet att detta förslag möter avstår jag dock av tidsskäl att yrka bifall till denna reservation. Fru talman! Socialdemokraterna och vänsterpartiet har här i kammaren drivit igenom en utformning av avdragsrätten för fackföreningsavgifter som är helt oacceptabel. En grundläggande princip i beskattningen är att medlemsavgifter i föreningar inte skall vara avdragsgilla. Den principen har man frångått utan att kunna ge någon rimlig förklaring. Dessa medel används bland annat till att bygga upp konfliktfonder. Trots att avdragsrätt föreligger för detta är inte utfallande konfliktersättningar skattepliktiga. För arbetsgivaren är inte medlemsavgiften i någon intresseorganisation avdragsgill. Om denna organisation däremot utför tjänster som är att betrakta som kostnader i rörelsen blir detta avdragsgillt. Avdragsrätten för fackavgifter bör slopas och en översyn företas för att undersöka om det finns skäl att i likhet med denna behandling förändra avdragsmöjligheterna för arbetsgivarna. Här finns olikheter i beskattningen som vi under många år har velat få utredda och tillrättade. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservation 59. Fru talman! I en motion har jag påpekat att den tillfälliga höjningen av fastighetsskatten på kommersiella lokaler till 3,5 % av taxeringsvärdet har aktualiserat frågan om en rättvis beskattning av bostäder i fastigheter med huvudsakligen lokaler. Dessa bostäder kommer att drabbas av betydande hyreshöjningar beroende på den orimliga utformningen av fastighetsskatten. Självfallet bör inte bostäder belägna i hus med huvudsakligen lokaler straffbeskattas av detta skäl. Ett motiv för en annorlunda beskattning av dessa bostäder kunde möjligen vara att skatten borde vara lägre. Utskottet begär nu av regeringen en översyn av frågan, och jag noterar denna framgång med anledning av motionen med stor glädje och yttersta tacksamhet. I en annan motion har Isa Halvarsson framställt yrkande innebärande att även näringsidkare skall kunna få jämkning av bilförmånen på samma sätt som anställda. Även denna fråga tycks nu kunna få en lösning, och det är minst lika glädjande. Fru talman! De nya reglerna för reavinstbeskattning av bostadsrätter har vållat stor debatt. Onekligen är de också inte alldeles lätta att förstå. Utskottet aktualiserar med anledning av motioner som väckts i frågan en översyn av bestämmelserna, och det är bra. Som jag tidigare framhållit vid debatterna måste det vid en skattereform av den här omfattningen givetvis finnas detaljer som fått en inte helt tillfredsställande lösning. Jag avslutar därför detta anförande med att dels yrka bifall till reservation 66, dels med den ödmjuka förhoppningen att det nu när tid gives skall gå att komma fram till bättre lösningar.

Fru talman! Den senare frågan tror jag att vi skall nöja oss med att ta upp när denna proposition behandlas. Jag håller med Bo Lundgren om resonemanget i stort. Självfallet inser också vi i folkpartiet liberalerna att det finns bekymmer för vissa branscher eftersom vi i Sverige isolerat har infört en neutral mervärdebeskattning när man inte har detta i utlandet. Men frågan inför framtiden är: Skall vi gå in i EG med ett ytterligt differentierat system när alla tecken tyder på att EG egentligen är på väg mot ett mer enhetligt system? Man har t.ex. infört ett moratorium som innebär att man inte får införa ytterligare skattesatser och differentiera mer. Man försöker hitta ett system som leder fram till en större enhetlighet i mervärdebeskattningen, och den frågan drivs ganska hårt. Det är mycket klart uttryckt i Vitboken att det vore en stor fördel om det fanns en enhetlig skattesats. Vore det då inte klokt att vi i Sverige inte komplicerar frågan utan behåller vår inställning att Sverige skall ha en enhetlig mervärdeskatt? Även ni moderater är emot att vi skall styra människors konsumtion med skilda skattesatser, eller hur Bo Lundgren?

Fru talman! Vi i folkpartiet liberalerna har sagt, att om det visar sig att det blir negativa effekter av förändringen av mervärdeskattesatserna, är vi beredda att se över dem. Men jag tror att man i dagens mycket osäkra läge måste vara försiktig med att dra slutsatser om orsak och verkan då det gäller människors konsumtion. Bilförsäljningen har t.ex. sjunkit med 30--40 %. Mig veterligt har det inte skett någon som helst justering av mervärdeskatten på bilar, och nedgången kan därför inte bero på detta. Det har skett en otrolig omsvängning i människors konsumtionsmönster när det gäller att köpa bilar. Det är inte helt otroligt eller främmande att tänka sig att det också har inträffat en svängning i människors konsumtionsmönster när det gäller restaurangbesök eller resor till fjällen oavsett om vi förändrat mervärdeskatterna eller inte. Vi är öppna för diskussion, och vi har vid flera tillfällen deklarerat att vi kommer att följa denna fråga ordentligt. Det vore en stor fördel om vi kunde få ett skattesystem i Sverige som präglas av enhetlighet och avskaffa den styrning av människor som varit så betecknande för det gamla systemet.

Fru talman! Med anledning av Bo Lundgrens funderingar kring formalia och yrkanden om dessa, vill jag inledningsvis säga följande. Om Bo Lundgrens yrkande skulle resultera i att det blir en uppdelning av mom. 1, yrkar jag under detta moment när det gäller sänkt skattetryck bifall till reservation 3 i motsvarande del. Så över till realia i stället för formalia. Den stora skatteomläggningens sista steg har nu varit i tillämpning i drygt tre månader. Vissa effekter av densamma, såväl positiva som negativa, kan nu börja avläsas. De positiva effekterna i form av t.ex. av ökad arbetsbenägenhet och ökat nettosparande, som var en av anledningarna till reformens genomförande, kan på grund av den korta tid som har förflutit ännu bara skönjas, men de torde ändå vara någorlunda säkerställda. De negativa effekterna har i vissa hänseenden varit brutala för dem som berörs. Det mest uppmärksammade exemplet, i vart fall i media, är effekterna för pensionärer med låg pension. Där har regeringen sent omsider tvingats lägg fram förslag till förändringar och kompletteringar som nödtorftigt eliminerar de negativa effekterna. Dramatiskt ökat antal konkurser inom turistnäringen och inom hotell och restaurangnäringen är andra exempel. Att de har uppstått beror ju på att förändringarna i det fallet genomfördes i andra steget, dvs. de har ytterligare ett års giltighetstid bakom sig. Vi har också kunnat notera väldigt kraftigt ökade boendekostnader som i det korta perspektivet framför allt har drabbat hyresgästerna men även villaägare. De senare, alltså villaägarna, har ännu inte märkt den fulla effekten av skatteomläggningen, eftersom fastighetsskatten ännu inte har drabbat deras plånböcker. Den debiteras ju först i samband med slutskatteregleringen. I allt väsentligt har de här negativa effekterna varit möjliga att förutse. Vi hade från centerpartiets sida redan inför omläggningen motionerat om alternativa förslag i bl.a. dessa hänseenden. Då är det naturligt att vi nu, när våra farhågor och bedömningar visat sig besannas, återkommer med dessa förslag. Tyvärr kvarstår den betongmur som uppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet liberalerna skapat mot förändringar i denna uppgörelse. Den är lika kompakt i dag som den visat sig vara tidigare. Utskottsmajoriteten föreslår i dagens betänkande inga förändringar utan endast tillkännagivande till regeringen om behov av översyn på två punkter. Jag skulle vilja ställa frågan till den majoritet som bildats i det avseendet varför man över huvud taget behöver göra en översyn i fråga om beskattningen av reavinster på bostadsrätter. Detta är något som Bo Lundgren tidigare vidrörde och som jag därför inte utvecklar. Här är det fråga om en bestämmelse som i sin nuvarande tillämpning är så uppenbart felaktig att den inte fordrar någon som helst översyn. Det som nu erfordras är att man går till handling för att eliminera denna uppenbara felaktighet. Centerns skattemålsättningar skulle jag vilja sammanfatta i fem punkter: 2. Skattesystemet skall främja arbete och företagande. 3. Det skall också främja sparande och enskilt ägande. 4. Skattesystemet skall medverka till att åstadkomma en god miljö och resurshushållning. 5. Därutöver skall den totala skattekvoten sänkas. En viktig byggsten i vårt alternativ är differentiering av mervärdeskatten med lägre skatt på nödvändigheter som mat och boende. Vi har tidigare motionerat om en bibehållen lägre mervärdeskattesats inom bygg och bostadssektorn, och vi återkommer med det kravet även till årets riksdag. Vi har också till årets riksdag presenterat ett heltäckande förslag när det gäller sänkt skatt på maten. Förslaget har som utgångspunkt att mervärdeskatten på mat skall vara differentierad till 60 %-nivån. Vi har bifogat ett komplett förslag till hur en lagtext skulle kunna utformas, och vi har också utformat ett finansieringsförslag för åtgärden sänkt skatt på maten. Till det detaljerade förslaget har under utskottsbehandlingen vänsterpartiet anslutit sig. I vissa principer har sedan länge miljöpartiet också varit förespråkare för det vi föreslår. Vi har vidare kunnat notera att moderaterna accepterat och förespråkar principen om en differentierad mervärdeskatt. Jag noterade dessutom vid replikskiftet mellan Bo Lundgren och Kjell Johansson att trots att argumentationen inte var särskilt stark sade sig ändå Kjell Johansson i slutet av sin sista replik vara beredd att se över mervärdeskatten på t.ex. turistområdet. Det må väl ändå tas till inteckt för att en uppluckring är på gång litet varstans. Vad beträffar sänkning av matmomsen har opinionsundersökningar under senare tid givit mycket entydiga besked om vad de tycker som ytterst är berörda av åtgärden, dvs. de svenska medborgarna.

Då tycker jag att det finns synnerligen säker grund för att uttala att här vet vi hur man ser på saken i det svenska folkdjupet.

Fru talman! På vissa områden har av majoriteten bakom skatteuppgörelsen förväntade bidrag till finansieringen uteblivit. Om man höjer skattesatsen, riskerar man nämligen alltid att den beskattade basen minskar. Om den minskar tillräckligt mycket, uppstår ett totalresultat som är negativt. Det finns ett numera ganska gammalt exempel på detta, omsättningsskatten på aktier, som sedan den infördes har haft sådana skadeverkningar på själva basen, dvs. handeln med värdepapper, att det statsfinansiella utbytet av denna skatt numera blivit negativt i förhållande till hur det var tidigare. Vi kan ännu inte statistiskt belägga men vi kan skönja en ny företeelse på samma tema, nämligen turistmomsen. Det föreligger alltså ännu ingen fullödig statistik, men alla tecken tyder på att vi har haft en kraftig nedgång sedan mervärdeskatten ökades resp. infördes på turistområdet. Vi kan också notera att den nedgången i vart fall icke enbart eller ens till väsentlig anledning är konjunkturell, eftersom vi samtidigt kan notera att utlandsturismen ökar. Det här betyder helt enkelt att svensk turistnäring, i stor utsträckning beroende på turistmomsen, har tappat konkurrenskraft. Det måste vi göra någonting åt. Vi måste vända den här utvecklingen. Bland de önskvärda effekter som borde komma ut av en skatteomläggning finns ökat sparande, ökat företagande och ökad stabilitet vid förvärv av egen bostad.

Medlen skulle beskattas först vid uttag för andra ändamål, dvs. för vanlig konsumtion. En annan viktig fråga för tillväxt i ekonomin är andelen nystartade företag. Ett inslag i skatteomläggningen har varit att slopa kvittningsrätten mellan förluster i näringsverksamhet och inkomst av tjänst. Jag medger gärna att det finns betydande fog för detta. I det gamla systemet hade nämligen denna obegränsade kvittningsrätt i hög grad oönskade effekter. En effekt av den slopade kvittningsrätten som dock inte är önskvärd är att nystartandet av företag hämmas. Därför föreslår vi från centerpartiets sida en tidsbegränsad kvittningsrätt vid nystart av företag. Det är särskilt värdefullt för olika hantverksföretag men också för t.ex. utvecklingsbolag som drivs av forskare som bibehåller sin forskartjänst samtidigt som de har intressanta utvecklingsmöjligheter i ett eget företag, där dock vinsterna ofta låter vänta på sig ett antal år. I den situationen kan den tidsbegränsade kvittningsrätten vara oerhört värdefull. En annan drabbad grupp är pensionärer med låga pensioner. De är på visst sätt tidigare skattebefriade och har därför ingen nyttoeffekt av marginalskattesänkningen. En mycket allvarlig effekt som uppstår för dessa låginkomstpensionärer, som samtidigt, till följd av ett strävsamt och sparsamt liv, har skaffat sig en viss, liten förmögenhet, är att kapitalinkomsterna från denna förmögenhet, dvs. räntorna, i vissa fall kan drabbas av marginalskatter på ända upp till 83 %. Genom påverkan på det kommunala bostadstilläggets storlek kan det uppstå ytterligare marginaleffekter på nästan 50 %, vilket sammantaget innebär att det i dag finns pensionärer med mycket låga inkomster som har marginaleffekter på sammantaget betydligt över hundra procentenheter. Anita och Kjell, om man har något råd att ge de pensionärer som befinner sig i denna situation, utöver att de skall betala mer än 100 % i skatt till staten. Skall de ge bort sina besparingar, eller skall de slösa bort dem genom ett leverne som just dessa pensionärer aldrig har ägnat sig åt under sitt hittillsvarande liv? Det finns alltså, herr talman, åtskilliga skönhetsfläckar i skatteomläggningen. Jag håller med Kjell Johansson om att det inte är att förvånas över att det i en så stor omläggning uppstår skönhetsfläckar. Litet mer förvånande är att det inte tycks finnas någon som helst beredskap bland dem som stod bakom omläggningen för att rätta till dessa skönhetsfläckar. I vissa fall kan man säga att dessa skönhetsfläckar består av rena systemfel. Det är klart att de måste åtgärdas. Det finns såväl samhällsekonomiska som fördelningspolitiska skäl för sådana förändringar. Men som jag tidigare berört förefaller detta vara omöjligt, med nuvarande majoritet bakom den hittillsvarande omläggningen. Den enda slutsats man kan dra av detta förhållande är att för att det skall bli ordning i dessa hänseenden krävs det en ny regering. Den måste som en av sina uppgifter rätta till systemfelen, tvätta bort skönhetsfläckarna och inleda en sänkning av det totala skattetrycket. Om detta skall lyckas erfordras centermedverkan i denna regering. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservationerna 3, 15, 28, 35, 53 och 74 -- vad gäller reservation 3 på det sätt som har framgått av inledningen till mitt anförande.

Herr talman! Först beträffande reavinsten på bostadsrätter: Det förslag som lades var ett försök att konstruera en beskattning där bostadsrätterna skulle behandlas likadant som egnahem. De skulle alltså beskattas på samma sätt. Då skulle man också kunna använda sig av takregeln även när det gäller reavinstbeskattning av bostadsrätter. Som jag sagt redan tidigare är förslaget svårförståeligt, och vi tycker att man bör se över det. Men man kan inte bara ta bort detta och ändra på det, för då uppstår en annan asymmetri i förhållande till beskattningen av villor. Det är skälet till att man inte bara kan plocka bort detta. Beträffande mervärdsskatten, vill jag, herr talman, i första hand hänvisa till det replikskifte jag hade med Bo Lundgren. Jag noterar att det finns ett ganska stort gap mellan centerpartiet och folkpartiet beträffande synen på människors frihet. Medan vi vill konstruera en beskattning som är neutral, dvs som inte är styrande för människorna, har centern en otrolig benägenhet att genom en hel flora av differentierade skattesatser styra människors konsumtion till det ena eller det andra området. Den inställningen delar vi inte. Ibland är det också lite svårt att förstå logiken. Rolf Kenneryd talar om fördelningen och om de pensionärer som har det dåligt ställt, men i nästa andetag säger han att restaurangmomsen är bland det mest angelägna att sänka. Hur kommer det att hjälpa pensionärerna? Om vi nu skall tala fördelningspolitik finns det väl anledning till eftertanke. Vi lägger mervärdeskatt på alla dessa pensionärers vardagsbehov, men de sitter ju inte på restaurang dagarna i ända. De har alltså ingen nytta av lägre restaurangmoms. Om vi håller oss innanför landets gränser är det nästan skamlig fördelningspolitik att bete sig på detta sätt, Rolf Däremot är vi otroligt medvetna om att vi faktiskt har bekymmer med utlandet i fråga om den s.k. turistmomsen. Problemet är bara att det inte finns något som heter turistmoms.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

Herr talman! Jag noterar Kjell Johanssons påstående att det inte går att ändra reavinstbeskattningen på bostadsrätter. Jag har motsatt uppfattning och påstår att det går att ändra den redan nu. Sedan säger Kjell Johansson att vi motverkar friheten genom att styra konsumtionen genom en differentierad mervärdeskatt. Jag tror att den argumentationen är mycket överdriven, eftersom det rör sig om nyttigheter som var och en är oerhört beroende av, dvs. boende och mathållning. Jag skulle vilja fråga Kjell Johansson vad han säger till den ensamstående två eller trebarnsmamman som, just till följd av detta barninnehav, kanske inte heller kan jobba full tid: Vilken frihet att välja konsumtion har hon i dagens skattesystem? Är det inte så, Kjell Johansson, att hon och många andra i liknande situation är hänvisade till att lägga huvuddelen av sin begränsade inkomst på just de nyttigheter som vi vill göra det möjligt för henne och andra att skaffa sig? Johansson frammana ett motsatsförhållande gentemot pensionärernas beskattning. Då vill jag erinra Kjell Johansson och andra om att detta med restaurangmoms är ett oegentligt begrepp. Det som i den här kammaren kallas hotell och restaurangmoms är egentligen mervärdeskatt på övernattning och all mathållning. Jag vet inte om Kjell Johansson har uppmärksammat att det t.o.m. gäller pensionärer som låter sig utspisas på de servicehus som vi har i landets alla kommuner. Det kan väl knappast anses vara någon lyxkonsumtion, för den pensionär som inte själv förmår ordna sin mathållning utan därför utnyttjar servicehusets tjänster. Denne låginkomstpensionär drabbas alltså av det som i den här kammaren kallas restaurangmoms men som i realiteten är en utspisningsmoms i alla led, även beträffande utspisning av enklaste slag.

Herr talman! Jag sade inte att det inte går att ändra reavinstbeskattningen på bostadsrätter, Rolf Kenneryd. Allting går. Frågan är bara om det blir bra. Och det här blir inte bra, för det uppstår en asymmetri i beskattningen som är oacceptabel. Jag vill bolla tillbaka frågan till Rolf Kenneryd: Är det inte så att det uppstår en sådan asymmetri? Så till den s.k. turistmomsen. Hade det funnits något definierat momsuttag på de turister som besöker Sverige, så skulle vi självfallet mycket enkelt kunnat anpassa denna turistmoms. Det hade inte stört den rättvisebild som vi tycker skall råda, att människor skall styra sin egen konsumtion. Det hade också varit mycket enkelt att administrera. Problemet är att det inte finns något sådant system, utan det handlar om ett system som vi tillämpar rätt igenom här i Sverige. Nu har vi sagt att industriverket skall följa utvecklingen, och det tycker jag att man skall göra också. Rolf Kenneryd, jag nämnde bilförsäljningen, som har minskat med mellan 30 och 40 %. Hur kan Rolf Kenneryd vara så tvärsäker på att just bilförsäljningen kan falla våldsamt utan att det har någonting med momsen att göra, medan bara momsen har ställt till detta då det gäller restaurangbesöken? Så enkelt är det ju inte. Rolf Kenneryd ville också att jag skulle ge råd om hur pensionärer skall göra som har ganska låga ränteinkomster på sina besparingar. Jag brukar aldrig ge råd om skatteplanering -- allra minst här i Sveriges riksdags kammare -- men i det här fallet tycker jag att det möjligen kan vara moraliskt rätt att göra det. Jag vill ge dessa pensionärer detta råd: Behåll vad ni eventuellt behöver på samma konto och sätt in resten av pengarna på ett tvåårskonto, så drabbas ni inte av denna orimliga effekt. Det kan vara en lämplig åtgärd, med tanke på att vi faktiskt har genomfört en total förändring av marginaleffekterna genom att det särskilda avdraget inte kommer att trappas av på det sätt som det har gjort tidigare.

Herr talman! Får jag inleda med att bekräfta Bo Lundgrens förmodan när det gäller skatteplanering. Jag tackar för den tidsvinst som jag därmed gjort. Låt mig ändå till Bo Lundgren få säga beträffande resultatet av de statliga utredningarna, att de företogs vid en tidpunkt då Sverige alltjämt hade ett system med livsmedelssubventioner. Den slutsats dessa utredningar kom fram till var att ett system med statliga livsmedelssubventioner var ett enklare och i vissa fall bättre system än sänkt mervärdeskatt på maten. Detta förhållande är ju icke längre för handen, för nu har vi icke längre några livsmedelssubventioner. Därmed kan enligt min uppfattning heller icke de statliga utredningar som kom fram till denna slutsats åberopas i dagens debatt. Jag håller med Kjell Johansson om att turistmoms kanske inte är det riktiga uttrycket, för det inrymmer i sig så många företeelser. Jag hade tänkt utveckla detta under nästa betänkande, men eftersom Kjell Johansson uppenbarligen inte kommer att delta då, vill jag göra det nu -- helt kort. Turistmoms innehåller t.ex. mervärdeskatt på liftanläggningstjänster. Som vi redan tidigare diskuterat ingår övernattning och utspisning. Sammantaget låter sig detta mycket väl sammanfattas i uttrycket turistmoms.

Det är ett belägg så gott som något för att svensk turistindustri har tappat konkurrenskraft, i stor utsträckning beroende just på den höjda mervärdeskatten.